Herr talman! Lennart Andersson inledde med att förklara att lagen inte innebär etableringskontroll, och han återkom till det påståendet flera gånger under sitt anförande. Men vad förslaget innebär brukar enligt normalt språkbruk kallas för etableringskontroll. Visst är det väl kontroll om man förbjuder en person att utöva ett yrke. Och departementschefen själv använder betecknande nog ordet ”näringsförbud” på s. 10 i propositionen. Vad är det för skillnad mellan näringsförbud och etableringskontroll? Det lönar sig inte att förneka att lagen innebär etableringskontroll och näringsförbud. Man skall inte hänge sig åt s.k. nyspråk. Nuvarande ordning med frivillig auktorisation är fullt tillräcklig. Den föreslagna lagen är ett ytterligare uttryck för samhället i rollen av en välmenande och beskyddande storebror. Jag frågar mig, säkert tillsammans med många andra här i kammaren: Vad blir det av Ingvar Carlssons tal om frihetsbegreppet? I den här lagen är etableringskontroll onödigare än någonsin. Lennart Andersson uppehöll sig också vid den civilrättsliga delen. Jag skall därvidlag nöja mig med att förklara att vad jag framför allt vände mig mot var inte de paragrafer som fanns utan det förhållandet att de paragrafer inte fanns som borde ha funnits. Till sist: Försäkringen uppehöll sig Lennart Andersson vid. Jag vill bara påpeka att för auktorisation gäller sedan 1947 kravet på försäkring. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till vår reservation.
Herr talman! Till att börja med gäller det frågan om olika ords innebörd. På detta område förekommer ett visst nyskapande så till vida att ord som kan upplevas som negativa byts ut mot ord som låter mer positiva. Kalhyggen har blivit föryngringsytor, skattehöjningar har blivit inkomstförstärkningar för staten och eventuellt kommunerna, och nu skall alltså enligt Lennart Andersson ordet etableringskontroll inte kunna tillämpas. Jag tycker inte att vi skall ta så lätt på den här frågan. Åtskilliga remissinstanser har yttrat sig över småhusköpskommitténs betänkande. Som jag framhöll i mitt anförande har denna kommitté prövat frågan, men självfallet tagit avstånd från förslaget. Den som läser remissammanställningen finner att bankinspektionen anför att när det gäller den här näringsrättsliga regleringen så föreslår utredningen fortsatt etableringsfrihet. Det torde vara motsatsen till etableringskontroll. Näringsfrihetsombudsmannen har använt liknande uttryck. Statens prisoch kartellnämnd säger ”att en etableringskontroll”, osv. Ordet etableringskontroll används således om det alternativ som regeringen senare kom att föreslå i propositionen. Det råder därför inget tvivel om att det enligt gängse språkbruk är fråga om införande av etableringskontroll i fastighetsmäklarbranschen. Andra remissinstanser åter använder uttryck som ”vikten av näringsförbud”. De använder också beteckningen näringsförbud i sammanhang där de talar om att det i vissa branscher kan finnas motiv för att begränsa näringsfriheten. Låt oss alltså fastslå att med sedvanlig valör och betydelse på orden så måste propositionens förslag betecknas som att man inför etableringskontrolli den här branschen. Denna kontroll är visserligen inte kvantitativ, som Lennart Andersson helt riktigt sade, men den är kvalitativ. Det talas om vilka kunskaper man måste ha för att få utöva fastighetsmäklaryrket och att man i övrigt skall anses lämplig för uppgiften. Dessutom tillkommer krav på försäkringar. Är då etableringskontroll ett fult ord som bör undvikas? Jag ställde några frågor i mitt anförande, men de är lika obesvarade efter Lennart Anderssons inlägg. En fråga var vilka skäl man har för att införa vad vi vill kalla för etableringskontroll. Vidare frågade jag varför man föreslår någonting som ökar byråkratin och ger ytterligare uppgifter åt de arbetstyngda länsstyrelserna, som inte får några anslagshöjningar. Dessutom frågade jag varför man inför en lag som hindrar duktiga ”lekmän” ute i bygderna att fullgöra uppgifter som traditionellt och i alla tider har skötts av nämndemän och andra med god praktisk erfarenhet men utan den formella kompetens som nu uppställs som ett krav. Varför inför man en lag som förhindrar en fortsatt sådan ordning? Lennart Andersson sade att vi från borgerligt håll avstod från eller undvek att göra en positiv insats. Skall jag tolka det uttalandet ungefär så här: Om vii utskottet hade nöjt oss med att framföra allvarliga erinringar mot lagförslaget i vissa avseenden men ändå tillstyrkt förslaget med vissa justeringar, så att det hade blivit mer acceptabelt och exempelvis följt småhusköpskommitténs förslag, skulle då Lennart Andersson och hans partivänner varit beredda att i utskottet göra en kompromiss? Skulle vi på det viset ha fått vara med om att göra en positiv insats för att förhindra den extra byråkrati och etableringskontroll som socialdemokraterna nu vill driva igenom?
Herr talman! Jag tycker nog att Lennart Andersson överdriver, när han försöker göra gällande att den uppfattning som utskottsmajoriteten för fram är den enda riktiga vägen att stärka konsumentens rätt på det här området. Etableringskontroll är det rätta uttrycket i sammanhanget, Lennart Andersson. Enligt lagförslaget begränsas många mäklares möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Här har nämnts hur utvecklingen kan bli i glesbygden, där man inte har möjlighet att efterleva den lag som nu utstakas. Utan tvivel blir det konsumenten som förlorar också när det gäller servicekostnaderna. Det är konsumenten som får betala de ökade kostnaderna. Det reella utfallet av lagen blir att man begränsar friheten på fastighetsförmedlingens område och att byråkratin ökar — jag upprepar det konstaterandet. Det är ofrånkomligt, Lennart Andersson.
Herr talman! Under årens lopp har kammaren många gånger diskuterat frågor om etableringskontroll. Ordet etableringskontroll innebär att statsmakterna föreskriver hur många näringsidkare som skall få finnas i en viss bransch. Det är alltså kvantitativa regler om hur många som skall få vara verksamma, hur många som skall få etablera sig i en bransch. När det nu gäller fastighetsmäklare, innebär lagen inte några som helst regler i det avseendet. Hugo Bergdahl, Martin Olsson, Allan Ekström och jag kan i morgon dag starta verksamhet som fastighetsmäklare, under förutsättning att vi fyller vissa kvalitetskrav. Allihop har vi i dag framhållit vilken betydelse fastighetsmäklarna har för alla människor, att fastighetsmäklarna har en mycket stor och betydelsefull uppgift i samhället. Då tycker jag att det är mycket rimligt att man sätter upp några få grundläggande krav som fastighetsmäklarna skall uppfylla rent kvalitativt. De skall ha en utbildning, de skall ha en försäkring och de skall anses som allmänt lämpliga för verksamheten. Var och en som uppfyller de kraven kan omedelbart etablera sig som fastighetsmäklare. Då anser jag att det är oriktigt att i det här sammanhanget tala om etableringskontroll. Både Martin Olsson och Hugo Bergdahl talar om situationen ute på landsbygden, där det i dag finns många människor som förmedlar fastigheter. Ingenting hindrar att de använder 1984, 1985 och halva 1986 för att gå igenom den utbildningskurs som är stipulerad — det finns särskilda kurser inom komvux. Därigenom kan de få den formella kompetensen och bli fastighetsmäklare, under förutsättning att de tecknar en försäkring. I debatten har alla varit överens om att mäklarna bör ha en försäkring. Propositionen handlar alltså om att ställa kvalitativa krav på mäklarna, och det anser jag rimligt. Däremot finns det inga föreskrifter om antalet personer som skall vara verksamma i landet.
Herr talman! Lennart Andersson söker enligt mitt förmenande blanda bort korten genom den tolkning han gör av ordet etableringskontroll. Jag ber på nytt att få hänvisa till departementschefens eget ordval på s.10 i propositionen, där han använder beteckningen ”näringsförbud”. Vad är näringsförbud om inte etableringskontroll? Det är egentligen en ideologisk fråga som vi diskuterar och som har med frihetsbegreppet att göra. Här går en skiljelinje mellan tvång och obligatorium å ena sidan och frivillighet å den andra. Låt mig återvända till den jämförelse som jag gjorde med advokaten. Lennart Andersson kan vända sig till advokat om han vill, men han behöver inte. Han har rätten att vända sig till annan än advokat. Vad är det för fel med denna tingens ordning? Den ärade ledamoten av denna kammare Oskar Lindkvist motsatte sig förslaget om vad som kallas obligatorisk auktorisation, dvs. detsamma som i propositionen. I kommittén diskuterade man under mycket lång tid kravet på utbildning, som propositionen knyter an till — en länsstyrelsetjänsteman skall godkänna vederbörande efter prövning av hans lämplighet — och avvisar det som ogenomförbart. Herr talman! Vad vi nu talar om är en dålig lag och en onödig lag.
Herr talman! Vi kan självfallet länge diskutera vad ordet etableringskontroll innebär. En instans tycker jag dock borde vara en rätt stor expert på den saken, och det är statens prisoch kartellnämnd. Den har klart uttryckt sin mening, och det har ansetts så viktigt att propositionsförfattaren på två ställen i den sammanställning av remissyttranden som separat har bifogats propositionen har återgett exakt samma stycke. De som har sammanställningen kan slå upp på s. 114 och s. 152, där det citeras vad prisoch kartellnämnden har sagt. Då är frågan: Innebär vad regeringen nu föreslår en etableringskontroll eller inte? Statens prisoch kartellnämnd säger sig i likhet med kommittén finna att ett obligatoriskt auktorisationssystem skulle utgöra ett etableringshinder. Så fortsätter man i nästa mening: ”En etableringskontroll utgör i sig själv en långtgående konkurrensbegränsning.” Statens prisoch kartellnämnd använder alltså uttrycket etableringskontroll om just det som regeringen har föreslagit. Den propositionen försvarar Lennart Andersson, och han påstår att det lagförslag som regeringen nu vill driva igenom inte innebär etableringskontroll. Det är uppenbart att överläggningen inte har gett några svar på frågorna varför socialdemokrater och vpk nu vill driva igenom etableringskontroll när det gäller fastighetsmäklare och varför de vill öka byråkratin på det här området. Vi har inte fått ett ord till svar, inte heller någon förklaring till varför de många som formellt inte uppfyller kraven men som på ett skickligt sätt har skött fastighetsmäkling, ofta i glesbygderna, inte skall kunna få fortsätta med detta. De är inte auktoriserade, de har inte den formella kunskapen. Nu talas det om att de självfallet kan få delta i komvuxutbildning så att de kan bli auktoriserade. Jag tror att många av dem har nått medelåldern eller något mer och inte sätter sig på skolbänken för att få fortsätta en service till människorna i bygden som de har skött oklanderligt under årtionden; nu måste de på grund av ett regeringsförslag studera 300 timmar i komvux för att få göra det. Tyvärr, Lennart Andersson, har denna överläggning inte gett svar på några av de här frågorna och inte heller på något sätt motiverat det anmärkningsvärda lagförslag som vi nu har att ta ställning till. Herr talman! Med detta yrkar jag på nytt bifall till vår gemensamma reservation vid utskottets betänkande.
Herr talman! Lennart Andersson kan inte acceptera uttrycket etableringskontroll och kan inte heller medge att lagförslaget innebär en byråkratisering på det här området. Men samtidigt har han i sina anföranden använt uttrycken begränsa, utbilda, registrera och lagstifta när det gäller mäklarnas fortsatta verksamhet. Så talar en sann byråkrat.
Herr talman! Martin Olsson frågar på nytt av vilken anledning regeringen lägger fram det här lagförslaget. Jag har gång på gång här framhållit att det är omtanken om alla konsumenter som har styrt handlandet när det gäller den här lagstiftningen. Vi anser att det är mycket rimliga krav som ställs i propositionen. På alla fastighetsmäklare skall kunna ställas vissa kvalitativa krav på att de rätt kan fylla sin viktiga uppgift här i samhället. Det är förvånande om Martin Olssons alla frågor innebär — och det tycks de göra — att Martin Olsson är beredd att acceptera att vi i fortsättningen skall ha ett relativt stort antal fastighetsmäklare som inte fyller de krav på utbildning och allmän kompetens som ställs i propositionen. Allmän lämplighet och utbildning är förutsättningar för att fastighetsmäklarna skall kunna få den försäkring som vi alla är ense om. Jag tycker att det nu i slutet på debatten ankommer på företrädarna för de borgerliga partierna att redovisa rent ut om de är beredda att acceptera fastighetsmäklare som inte uppfyller de mycket rimliga krav som ställs i propositionen. Ni slår tydligen så till det yttersta vakt om näringsfriheten att ni är beredda att acceptera att fastighetsmäklare inte behöver uppfylla några som helst kvalitativa krav. Till allra sist vill jag säga några ord till vännen Allan Ekström. Allan Ekström vill sätta likhetstecken mellan orden etableringskontroll och näringsförbud. För mig är det två helt skilda begrepp. Näringsförbud meddelas av myndigheterna till en person som redan är verksam i en bransch men missköter sig, så att det är nödvändigt att införa näringsförbud för honom. Det är inte alls samma sak som etableringskontroll.
Herr talman! Med anledning av det sista vill jag liksom Martin Olsson hänvisa till vad som står på s. 152 i sammanställningen av remissyttrandena. Där skriver statens prisoch kartellnämnd: ”En etableringskontroll utgör i sig själv en långtgående konkurrensbegränsning.” Det är alltså statens prisoch kartellnämndens beteckning. Jag upprepar: Departementschefen kallar det för näringsförbud. Jag tycker att det är samma sak. Till sist en fråga till Lennart Andersson. Vill Lennart Andersson tillåta att en svensk medborgare i ett juridiskt problem får anlita annan än advokat?
Herr talman! Vi får komma ihåg att det 1975 tillsattes en kommitté, småhusköpskommittén, med uppgift att utreda frågorna om förstärkt skydd för konsumenterna vid köp av småhus. Den kommittén var parlamentariskt sammansatt. Kommittén kom enhälligt fram till att inte förorda obligatorisk auktorisation, alltså inte en etableringskontroll som nu föreslås. Den föreslog i stället att det nuvarande systemet med frivillig auktorisation skulle fortsätta att gälla. Man fann alltså inte att det var sådana brister att det fanns anledning att ha ett obligatorium. Det är mot den bakgrunden som vi bl.a. har motsatt oss den etableringskontroll som förslaget innebär. Jag hoppas att Lennart Andersson nu inser att ordet har den nämnda betydelsen, eftersom de mest sakkunniga remissinstanserna har använt det på det sätt som skett. Fastighetsköp är viktiga. Det är därför som auktorisationen finns. Varje mäklare som är auktoriserad har rätt att annonsera att han är auktoriserad, så att den som vill kan vända sig till just en auktoriserad mäklare och alltså garanteras att han får en mäklare som är godkänd enligt den kungörelse som finns i frågan. Det är dock inget tvång att vända sig till en sådan. Det är detta som är skillnaden. Nu kommer det inte att få förekomma lekmän — så kan vi kalla dem — med god erfarenhet men utan den formella kompetensen. Det är detta som är skillnaden. Jag ställde en fråga till Lennart Andersson med anledning av hans första anförande. Det gällde möjligheterna att göra kompromisser i utskottet. Lennart Andersson sade att vi hade avstått från att göra en positiv insats i det här fallet. Då var min fråga: Hade socialdemokraterna varit beredda att avstå från kravet på etableringskontroll för att möjliggöra för oss att uppnå enighet om lagförslaget i övrigt? Jag har inte fått något svar på min fråga. Erfarenheten visar tyvärr att det inte brukar finnas utrymme för kompromisser.

Herr talman! När det gäller allemansrätten har vi avgivit två reservationer, nr 1 och 2. Det kan kanske vara befogat att titta litet tillbaka i tiden och studera under vilka omständigheter som allemansrätten en gång tillkom. Vårt land var då glest befolkat med dåliga eller inga kommunikationer, friluftslivet ringa, osv. Sedan dess har som bekant utvecklingen gått framåt. Den motsättning mellan markägarens och friluftsfolkets intressen som förr var helt försumbar har till följd av det ökade utnyttjandet av allemansrätten nu skärpts, inte minst genom att allemansrätten i dag utnyttjas inte bara av enskilda personer, som hittills varit fallit, utan också av korporationer och grupper. Detta utnyttjande sker utan hänsyn till de naturvärden som kan finnas inom området. Särskilt allvarligt blir det när man i turismens intresse marknadsför allemansrätten. Det görs ibland, som framgår av en statlig broschyr, med direkt felaktiga uppgifter, som t.ex. att det skulle falla inom allemansrättens ram att hämta vatten ur brunnar på annans tomt. I många avseenden märks mest allemansrättens rättigheter. Det är alltid de som framhålls. Däremot sägs det inte att allemansrätten skall vara kombinerad med skyldigheter. Allemansrätten är en alltför värdefull institution för att den skall få förfuskas på det sätt som nu håller på att ske. Man vill över huvud taget inte diskutera allemansrätten. Den skall möjligen utvidgas, men inte anpassas till utvecklingen. Vi torde på det viset förlora betydligt mer än vi tror oss vinna. En väsentlig del av allemansrättens värde förstörs och kan inte utnyttjas av dem som bättre förstår att umgås med naturen. Det kan verkligen behövas en översyn av allemansrätten. Av den orsaken yrkar jag bifall till reservation 1. När det gäller reservation 2 kan man säga att allemansrätten i grova drag innebär rätt för vem som helst att var som helst, när som helst och hur som helst vistas på annans mark, så länge man inte därmed inkräktar på markägarens rättmätiga näringsfång. Men tillämpningen synes ha blivit en helt annan, så att man vänder rätt upp och ned på allemansrätten. Det är tillåtet för markägaren att sköta sin mark, endast så länge han inte hindrar friluftslivets utövning. Särskilt tydligt har denna sak kommit fram när det gäller de allt vanligare hjorthägnen. Här är det fråga om ett näringsfång, där man ofta inte har något alternativ. Man uppför hjorthägn på steniga skravelmarker, eftersom hjortarna har en förmåga att utnyttja just de gräsarter som växer i bergsskrevor men som inte har någon annan användning. Vi från moderata samlingspartiet tycker inte att det finns någon anledning att under åberopande av allemansrätten införa ett tillståndstvång för uppförande av vilthägn. Vad är det för principiell skillnad mellan biffdjur inom kraftiga stängsel och ett hjorthägn? Jag har svårt att finna någon skillnad och yrkar därför bifall till reservation 2. I fråga om reservation 3 ansluter jag mig till utskottets avslagsyrkande. Men jag vill samtidigt passa på tillfället att efterlysa en allvarligare syn på vad nationalparker egentligen är. I det avseendet instämmer jag med Paul Lestander. Vi har under åren sett att det räcker med att vattenfallsstyrelsen blinkar mot en strömsträcka för att genast få tillstånd till utbyggnad av den. Regeringen blinkar tillbaka och riksdagen följer gladeligen efter. Stora Sjöfallet, Abisko, Pieljekaise och Sarek må vara nog såsom en föga hedrande uppräkning, mot vilken ett treårsintervall mellan besluten i grundlagens anda ingenting betyder. Av den orsaken tycker vi att det är onödigt att tynga vår lagstiftning ytterligare. Vi har lärt oss att det inte tjänar mycket till. Vi får på något vis försöka skapa en allmän respekt för nationalparkerna såsom institutioner. Därför biträder jag inte den Lestanderska reservationen. Vidare har vi en reservation beträffande strandskyddet. Där har jag i en liten detalj svårt att följa med mina partivänner. Jag har inte heller deltagit i utskottsbehandlingen av frågan, och de synpunkter som jag här framför är därför mina egna och inte partiets. Strandskyddet var vid sin tillkomst aldrig avsett att innebära något idiotstopp. Avsikten var att ge planeringsmyndigheterna andrum i en allt fortare gående exploatering av stränderna. Efter ett tiotal år kom emellertid några ledamöter av det gamla tredje lagutskottet underfund med att man nog borde se över strandlagen. Det blev riksdagens beslut, och översynen visade att man på några håll faktiskt tillämpade lagen som ett idiotstopp. I tredje lagutskottet såg man så allvarligt på detta att man ifrågasatte om man skulle infordra en förklaring från några länsstyrelser som tillämpat lagen på det viset. Man ville ha en förklaring till hur i all sin dar något så när vettigt folk kunde tolka lagen så vansinnigt — detta sades naturligtvis i något finare ordalag. Utskottet kom så småningom fram till att man inte skulle begära någon sådan förklaring, men man åstadkom i alla fall en bättre tillämpning av strandlagen. Avsikten med strandlagen var inte bara att ge länsstyrelserna rådrum i deras planering — jag glömde att säga det tidigare — utan också att ge en liten fingervisning om hur lagen skulle tillämpas. Det var som sagt inte fråga om något idiotstopp, utan avsikten var att man skulle fastställa i planer vilka områden som skulle kunna frisläppas för en något så när hyfsad bebyggelse och för vilka andra områden man borde införa ett absolut förbud. Det har nu visat sig att länsstyrelserna gick ganska hårt fram i sin planering. På naturvårdshåll blev man orolig för att det viktigaste inte längre skulle vara att ett område var acceptabelt ur friluftssynpunkt. Det höll på att bli så, att så snart det fanns ett vatten inom ett område, så snart man hade utsikt över ett vatten, tog exploateringen fart på ett sätt som inte var önskvärt. Jag var en av dem som med tillfredsställelse hälsade de generella strandlagsbestämmelser som infördes för en del år sedan, och jag har ingen anledning att ändra mig i det avseendet. Det är därför jag inte har anslutit mig till mina partivänners reservation när det gäller strandskyddet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i vad avser det generella strandskyddet.

Herr talman! Folkpartiets partimotion Bättre naturvård redovisar en helhetssyn på frågan om hushållning med knappa naturresurser kombinerad med hänsyn till krav på livskvalitet. Ekonomiskt kortsiktiga åtgärder kan innebära att vi mister värden som vi inte kan få igen. Detta säger jag mot bakgrund av att de ekonomiska frågorna i vårt land enligt liberal uppfattning skall handläggas inom marknadsekonomins ram. Det finns dock, herr talman, värden som kortsiktigt inte får eller kan diskonteras i kronor och ören. Detta gäller exempelvis områden som inte går att återskapa. När vi talar om behovet av skydd för de fjällnära skogarna och går emot de ingrepp som görs är det med vetskapen om att det kan ta hundratals år att återskapa en sådan skog — om det över huvud taget är möjligt. När vi talar om att skydda de outbyggda älvarna är det mot bakgrund av samma helhetssyn. Naturvården har i många avseenden, t.ex. när det gäller kulturmiljöfrågor och bevarandefrågor, mycket svårt att hävda sig i en ekonomiskt svår tid. Inte minst framgår detta av den budgetproposition som i går lades på riksdagens bord. I vår motion föreslår vi olika åtgärder för att förbättra naturvårdspolitiken. Vi tar upp några naturtyper som är utsatta för speciella hot, exempelvis fjällen, fjällskogarna, älvarna och våtmarkerna. Vi tar upp behov av insatser för att skydda djur och växter och behovet av hänsyn till naturvården inom jordbruk, skogsbruk och mineralhantering. Motionen utmynnar i inte mindre än 18 konkreta yrkanden. Några av dessa yrkanden har behandlats i annat sammanhang. Det gäller exempelvis skyddet för våra outbyggda älvar, och det gäller delar av motionen som har behandlats i budgetsammanhang. I dag redovisas behandlingen av huvuddelen av motionen. Tyvärr har folkpartiet inte fått gehör för en stor del av de enligt vår mening relativt självklara yrkandena. Folkpartiets i förhållande till övriga partier avvikande mening redovisas i reservationerna 4, 6 och 7 samt i ett särskilt yttrande av Börje Stensson. Jag skall nu mot bakgrund av den helhetssyn som redovisas i motionen närmare kommentera reservationerna. På vilka punkter utskottet delar motionens förslag framgår av betänkandet. Detsamma gäller beträffande den motion om Gullmarn som jag väckt tillsammans med Kenth Skårvik. I reservation 4 behandlas frågor om skydd för fjällvärlden, nya nationalparker m.m. Folkpartiet återkommer där till kravet på upplösandet av Stora Sjöfallets nationalpark, som delvis är så exploaterad att den inte uppfyller de krav som måste ställas på en nationalpark. De delar som inte är exploaterade bör överföras till Sareks nationalpark. Ytterligare en del av området bör föras till en ny nationalpark, som bör tillskapas i Sjaunja. Detta område har ur naturvårdssynpunkt ett mycket stort skyddsvärde och tillhör de europeiska våtmarker som det är särskilt angeläget att bevara. Detsamma gäller beträffande Taavavuomaområdet, som också det bör avsättas till nationalpark. I det sistnämnda området finns mycket stora botaniska värden, som behöver skyddas, liksom ett rikt fågelliv. Stora Sjöfallets nationalpark bör sålunda upplösas och två nya nationalparker tillskapas. Längre söderut, i den södra delen av fjällvärlden, ligger Rogenområdet. Det är av annan karaktär, med blockmarker beväxta av gles urskog. Området är i och för sig naturreservat, men eftersom det hör till de mest säregna som finns i landet, bör även det omvandlas till nationalpark. Fjällvärlden är också i övrigt hotad och måste få ett skydd mot exploatering. De fjällnära skogarna, som jag tidigare nämnde och som är föremål för diskussion, är ett exempel på detta. Folkpartiets uppfattning har redovisats i en motion som väckts i anslutning till riksdagens revisorers berättelse och som kommer att behandlas i det sammanhanget. Spörsmålet om skyddsåtgärderna kvarstår, och Kerstin Ekman har aktualiserat det i några frågor till jordbruksministern. Tyvärr har exploateringsintressena alltför ofta fått väga tyngre än skyddsintressena. Folkpartiet ämnar komma tillbaka med sina krav beträffande nationalparkerna. Jag yrkar bifall till reservation 4. Våtmarkerna har en utomordentligt stor betydelse för den ekologiska balansen. Tekniska landvinningar liksom ökade krav från skogsbruk och inom energiområdet gör att de områden som inte får exploateras måste tas fram nu, innan det är för sent. Dessa områden måste avgränsas och ges ett starkare skydd. Jag yrkar bifall till reservation 6. I reservation 7, som jag också yrkar bifall till, behandlas angelägenheten av att hänsynsreglerna för jordbruk och skogsbruk ges, som det sägs, stringenta former. Det är bl.a. mycket angeläget att de sista resterna av urskogar som finns i landet ges ett tillräckligt skydd. Dessa skogar finns ju på mycket begränsade arealer. Naturvårdsintressena i samband med mineralbrytning måste dessutom skyddas bättre. Slutligen, herr talman, vill jag än en gång hänvisa till det särskilda yttrande som avgivits av Börje Stensson. Som inledning till detta yttrande redovisas något av de övergripande synpunkter som jag anförde i början av detta anförande. Det gäller att bedöma värdet av en levande natur i jämförelse med kortsiktiga ekonomiska beräkningar. Det gäller också att bevara skilda naturtyper över hela vårt land, och det gäller att naturvårdshänsyn måste tas i olika verksamheter. Det måste, herr talman, slås fast att alla samhällssektorer har ett ansvar för naturen. I detta sammanhang bör frågeställningen om den nuvarande naturvårdslagstiftningen är tillräcklig för att hävda naturvårdsintressena tas upp. I detta sammanhang är det givetvis av intresse att studera effekten av kommande lagstiftning för ädellövskog och hänsynsregler för jordbruket. Floraoch faunavården är en försummad del av naturvården. Att bevara växter och djur i naturlig miljö är naturligtvis ett grundläggande naturvårdskrav. Det är ju så att betydligt mer än 200 djurarter i skogsmiljö bedöms vara utrotningshotade. Floraoch faunavården måste därför få ökad betydelse. Växtarter måste skyddas. Vi har tagit hänsyn till detta i reservation 7. Ett särskilt faunavårdsanslag bör tillskapas, och från folkpartiets sida har jaktvårdsfonden anvisats. Eftersom begäran om faunaanslag förts fram från naturvårdsverket och också i jaktoch viltvårdsberedningens slutbetänkande, framförs nu inte något yrkande. Herr talman! Jag vill än en gång med vad jag anfört yrka bifall till av Börje Stensson undertecknade reservationer från folkpartiet.
Herr talman! I det här betänkandet från jordbruksutskottet behandlas motioner om naturvård m.m. Vårt parti har två motioner, och jag skall inledningsvis beröra dessa. I motion 485 föreslår vi att den fysiska riksplaneringen utvidgas till att omfatta också de naturresurser som i dag inte omfattas av denna planering. Vi föreslår också att regeringen utreder möjligheterna att genom särskild lag värna om naturresurserna. Eftersom man f.n. i bostadsdepartementet håller på att utarbeta en promemoria med förslag till lag om hushållning med naturresurser och att i detta lagförslag avses ingå regler som motsvarar riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen, nöjer vi oss med att avvakta detta för att eventuellt återkomma när lagförslaget lagts. I motion 1010 yrkande 1 tar vi upp skyddet av våra nationalparker. Vi vill ha ett förstärkt skydd av våra nationalparker, och vi anser oss ha full täckning för denna uppfattning. Inte minst utgör behandlingen av Stora Sjöfallets nationalpark ett bevis på detta. Misshandeln av denna står i en klass för sig. År 1919 — bara tio år efter det att våra första nationalparker skapades — startade modern svensk historias värsta manipulation av ett stycke fjällnatur, ett övergrepp som fortfarande pågår. Nationalparksgränsen flyttades för att legalisera grävskopornas och sprängskottens ommöblering av naturen. Dammar byggdes. Akkajaure reglerades i omgångar tills sjöytan höjts 32,5 m. Vietas kraftstation uppfördes i områdets hjärta. Sjön Satisjaure reglerades, och Sitasjaure dämdes, vilket reducerade vattentillförseln i den viltrika Teusadalen. Tunnlar sprängdes, vägar och kraftledningar drogs över obrutna fjäll, ställverk och baracker uppfördes, och de döda strandremsorna fick karaktär av stenbrott. Sammanlagt 21 500 hektar påverkades av det som en gång var Stora Sjöfallets nationalpark, plus vidsträckta områden runt omkring. Det hjälper föga att utskottsmajoriteten anser att man måste se allvarligt på varje intrång i en nationalpark, oberoende av intrångets omfattning, och att varje ingrepp i en nationalpark strider mot syftet med nationalparkens tillkomst. Vad som kan konstateras är att utskottsmajoriteten inte vill medverka till ett bättre skydd av våra nationalparker. Ett annat bevis på att det behövs ett bättre skydd för våra nationalparker är reservation 4 från folkpartiet. I den reservationen föreslås att Stora Sjöfallets nationalpark bör upplösas på grund av den hårda exploateringen. Nu anser vi inte att de slutsatserna bör dras, utan det är bättre att rädda vad som räddas kan genom ett förstärkt skydd för våra nationalparker. Jag vill därför yrka bifall till reservation 3, och förhoppningsvis kommer väl åtminstone folkpartiets ledamöter att ansluta sig också till den. Herr talman! Jag vill också med några ord beröra de två andra folkpartireservationerna. Reservation 6 gäller våtmarkerna. När yrkandet behandlades i utskottet ansåg jag att jag kunde ansluta mig till den redovisning som gjordes, att en inventering nu genomförs och att frågan om en tillståndsprövning enligt naturvårdslagen övervägs i jordbruksdepartementet. Men det har hänt saker sedan dess. I måndags redovisades i TV hur man vid den pågående inventeringen träffar på stora områden våtmarker som redan är förstörda genom dikning eller andra åtgärder. Den här informationen gör att vi vid den kommande voteringen kommer att stödja reservation 6, för att understryka den vikt vi lägger vid att skydda våra våtmarker. Reservation 7 innefattar tre yrkanden. Det första yrkandet avser jordbrukets hänsyn till naturvården. Här har nyss lagts fram ett lagförslag om jordbrukets hänsyn till naturvården, och tillämpningsföreskrifter kommer också att utarbetas, varför detta yrkande måste anses vara tillgodosett. I reservationen tas också frågan om naturvårdshänsyn i skogsbruket upp. Jag vill här påminna om att vi vid förra riksmötet behandlade motionsyrkanden från vårt parti om skogsbrukets naturvårdshänsyn.

Frågan måste bl.a. ställas om inte den tekniska och maskinella utvecklingen i skogsbruket gått så snabbt att lagstiftningen och framför allt tillämpningsföreskrifterna inte längre uppfyller sitt syfte.” Vi ansåg därför att en översyn av 21§ skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter borde göras och att det i samband med detta borde undersökas hur tillämpningsföreskrifterna följs i skogsbruket. Såvitt jag kan erinra mig ställde inte folkpartiet upp på denna skrivning, men det kan kanske bero på att vi inte menar samma sak. Vi ville ha en översyn av tillämpningsföreskrifterna för all den skogsmark som brukas, mark som enligt vår mening skall användas för virkesproduktion. Den aktuella folkpartireservationen berör något helt annat, nämligen naturskogar och urskogar, som folkpartiet tydligen, om man läser rätt, vill bedriva skogsbruk på. Vi hade i vår reservation förra året ett yrkande om att dessa skogar skulle skyddas för framtiden, att inget skogsbruk skulle bedrivas där. Men inte heller detta förslag ville folkpartiet ställa sig bakom. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 6 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Allemansrätten är en omistlig tillgång när det gäller den stora allmänhetens möjligheter till rekreation och friluftsliv i naturen. Strandskyddet är ett nödvändigt medel för att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv. Varje år återkommer dessa två frågor i form av borgerliga motioner till riksdagen med propåer om inskränkning i allemansrätten och uppluckring av reglerna för strandskyddet. Från socialdemokraternas sida kommer vi nu, liksom tidigare, att med all kraft avvisa alla försök att reglera allemansrätten till förmån för privata markägare. Allemansrätten är en gammal sedvanerätt och skall så förbli. Den innebär en rätt att vistas i naturen, men den innebär också ett ansvar och ett hänsynstagande till naturmiljö, allmänna och enskilda intressen. Att konflikter kan uppstå och uppstår är oundvikligt. Men att, som påstås i den för moderater och centerpartister gemensamma reservationen nr 1, allmänhetens uppträdande i naturen de senaste åren motiverar att man nu gör en översyn av allemansrätten med sikte på inskränkningar avvisas bestämt från utskottets sida. Utskottet understryker, liksom många gånger tidigare, att det är genom en saklig och vederhäftig information om rättigheter och skyldigheter i allmänhetens umgänge med naturen som konflikter och eventuella olägenheter kan undvikas. Sådana exempel som Hans Wachtmeister tidigare nämnde i sitt anförande är inte vederhäftig information. Men det finns självklart också exempel på mycket bra information om allemansrätten såväl på svenska som på utländska språk. I reservation nr 2, som också handlar om allemansrätten, vill moderaterna upphäva den tillståndsplikt för uppförande av vilthägn som riksdagen beslutade om för drygt ett år sedan och som trädde i kraft den första januari 1983. Tillståndsplikten tillkom just för att länsstyrelsen vid sin tillståndsprövning skulle ta hänsyn till behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön. Tillstånd bör således inte lämnas inom områden där vilthägn kan utgöra hinder för det rörliga friluftslivet eller där de kan medföra en icke godtagbar påverkan på naturmiljön. De exempel på marker som Hans Wachtmeister tidigare nämnde kanske är just sådana där tillstånd beviljas. Det kanske är sådana marker som inte är av något intresse för friluftslivet. Utskottets majoritet delar alltså inte moderaternas uppfattning att markägarens intresse att utnyttja marken för viltuppfödning bör gå före skyddet för det rörliga friluftslivet och avstyrker därför den aktuella motionen. Från socialdemokraternas sida kommer vi lika bestämt som vi försvarar allemansrätten att motarbeta alla försök till uppluckring av reglerna för strandskyddet. De moderata framstötarna, som i år återfinns i reservation nr 5 - från vilken Hans Wachtmeister är undantagen —, har dess bättre avvisats av en stor majoritet i riksdagen under senare år. Så har det dock inte alltid varit. När de första reglerna om strandskydd infördes av socialdemokraterna på 1950-talet, skedde detta under starkt motstånd från inte bara högern utan även från dåvarande bondeförbundet. Man behöver inte ha särdeles stor fantasi för att föreställa sig hur det skulle ha sett ut utmed våra stränder om inte dessa regler hade införts. Det är illa nog på många håll där fritidsbebyggelsen blockerar fina områden för det rörliga friluftslivet. I den moderata reservationen föreslås att det generella strandskyddet skall slopas. Man säger att det är byråkratiskt och onödigt krångligt. Länsstyrelserna skall i stället vid behov förordna om strandskyddsområde. I en annan moderat motion anförs andra skäl. Där sägs att fritidsbosättning skulle hålla stränderna rena från oönskad vegetation och därmed vara ett positivt inslag i naturmiljön. Utskottet anser för sin del inte att utvecklingen under de nära tio år som det generella strandskyddet har varit i kraft ger stöd för en återgång till tidigare gällande system. Tvärtom tycks dispensmöjligheterna på sina håll tillämpas mer generöst än lagstiftningen avsett. Utskottet avstyrker därför de moderata motionerna. I övriga reservationer tas upp frågor som också tidigare har behandlats i riksdagen. Vpk återkommer i reservation 3 med sitt krav på grundlagsskydd för nationalparker. I folkpartireservationen 4 föreslås en rad åtgärder för ett bättre skydd mot exploatering av det svenska fjällområdet. Utskottet har vid åtskilliga tillfällen understrukit fjällområdenas stora betydelse ur naturvårdsoch rekreationssynpunkt. Det pågår också, vilket utskottet hänvisar till, mycket omfattande utredningsoch planeringsarbete såväl på riksnivå — av främst naturvårdsverket — som på länsnivå. I år beräknas naturvårdsverkets fjällutredning bli klar, och de objekt som nämns i folkpartireservationen finns med i det sammanhanget. Först när utredningen är klar får regering och riksdag det underlag som är nödvändigt för prövning av frågan om skyddet av fjällregionen. Det innebär, Lars Ernestam, att utskottet inte avvisar de förslag som folkpartiet lägger fram i sin motion. Jag har stor förståelse för innehållet i den, men utskottet anser att man måste ge sig till tåls med eventuella initiativ tills utredningarna är klara. Med den motiveringen avstyrks förslagen i folkpartiets reservation. Skyddet av våra nationalparker är väl förankrat i folkopinionen, och det är inte, John Andersson, bara en utskottsmajoritet som uttalar sig om skyddet för fjällregionen. Riksdagen har för några år sedan på utskottets förslag enhälligt uttalat sig mycket starkt för att nationalparkerna bevaras intakta. Ett grundlagsskydd, som vpk föreslår — om det nu är möjligt att införa — påverkar inte dessa förhållanden i någon riktning. I reservation 6 anför folkpartiets ledamot i utskottet, i ganska allmänna ordalag, att våtmarkerna måste ägnas större intresse än hittills. Utskottet hänvisar till de inventeringar som pågår både i naturvårdsverkets regi och i länen. Dessa inventeringar skall ge det underlag som är nödvändigt för en bedömning av våtmarkernas betydelse och skyddsvärde i förhållande till andra intressen, bl.a. torvtäkt och skogsproduktion. Otvivelaktigt är vissa våtmarker av stor betydelse för den ekologiska balansen i naturen. Därom finns inga delade meningar. Den sista reservationen, nr 7, också den från folkpartiet, tar upp behovet av regler om naturvårdshänsyn i olika näringar. Det ligger nu ett sådant förslag från regeringen på riksdagens bord när det gäller jordbruket. Från socialdemokraternas sida välkomnar vi folkpartiets intresse för dessa frågor. När folkpartiet under en kort tid innehade posten som jordbruksminister behövdes inga sådana regler. Det kan vi läsa i hans förslag till lag om skötsel av jordbruksmark, som behandlades av riksdagen 1979. Krav har rests på en översyn av motsvarande föreskrifter i skogsvårdslagen, men utskottet har inte funnit några skäl för att skärpa dessa. Däremot —det är en åsikt som jag inte minst har personligen — behövs sannolikt en ökad information bland skogsägare och dem som arbetar i skogen för att få ett ökat genomslag av föreskrifterna i det praktiska skogsbruket. När det gäller förslaget till hänsynsregler i minerallagstiftningen finner utskottet inte något behov av ytterligare föreskrifter om hänsyn till naturvårdens eller miljövårdens intressen i samband med mineralhanteringen. Det finns i dag redan ett hyggligt stöd i nuvarande lagregler för att hävda dessa intressen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och tillstyrka utskottets hemställan.

Herr talman! Jan Fransson talade om att moderata samlingspartiet m.fl. hade begärt en översyn av problemen när det gäller allemansrätten i avsikt att privatisera marken. Innebörden i Jan Franssons uttalande var något i den stilen. Jag kan inte förstå, när jag ser i våra papper, att vi någonstans har talat om en inskränkning av allemansrätten. Det står inte ett dugg om detta. Vi har i stället begärt en översyn, och man kan säga att den på sikt kommer att innebära att allemansrätten skall anpassas till utvecklingen, så att den behåller det värde som den i dag har — men som den håller på att mista genom att allemansrätten, framför allt i närheten av de stora tätorterna, utnyttjas till en förslitning av naturen. Det är alltså inte alls fråga om en privatisering utan tvärtom ett bibehållande av allemansrättens innebörd. Jag vet inte om Jan Fransson möjligen, när han talar om privatisering, tänker på en viss återhållsamhet i marknadsföringen. Det är det enda som jag kan hitta i vår reservation som möjligen skulle kunna tolkas på det viset. Men det är inte alls fråga om en återhållsamhet med marknadsföringen i betydelsen att man skulle inskränka allemansrätten, utan det är som sagt en återhållsamhet när det gäller utvidgningen — en utvidgning som medför risk för att dess väsentliga värden kommer att försvinna.
Herr talman! Jag är i och för sig inte så förtjust i de återblickar som ständigt görs i debatter här i kammaren. Men eftersom Jan Fransson nu har tagit upp en sådan fråga vill jag bara nämna att det var Eric Enlund, den folkpartistiske jordbruksministern, som gav naturvårdsverket och lantbruksstyrelsen i uppdrag att lägga fram förslag till hänsynsregler. Det är dessa förslag som nu ligger till grund för den proposition som föreligger. Med det vill jag lämna historien och i stället se framåt. Det är också så, Jan Fransson, att det inte räcker med att tala vackert om behovet av skydd för fjällen. Det räcker inte med att hänvisa till kommande utredningar, för det händer så mycket under tiden. Exempel på detta är vad som har hänt med fjällskogarna. Det måste alltså göras klara uttalanden från riksdagen. När det gäller vår syn på nationalparkerna bemötte inte Jan Fransson så mycket vad vi anfört, utan han hänvisade bara till att det är en återkommande diskussion. Det kommer det att vara tills dessa parker en gång inrättas. Men är det så, Jan Fransson, att tillskapandet av nya nationalparker har försvårats genom att dessa 10 milj.kr., som tidigare fanns med som överföring från domänfonden, har tagits bort och inte finns med heller i den proposition som nu kommer?
Herr talman!

Man skulle också kunna ställa följande fråga till Jan Fransson: Om det nu råder stor enighet om syftet med våra nationalparker — och att de skall skyddas för framtiden — varför har då detta hänt med Stora Sjöfallets nationalpark? Det kan väl inte vara nödvändigt att jag upprepar, från mitt inledningsanförande, historien om vad som har hänt med Stora Sjöfallet? Det finns ju inga garantier för att inte liknande ingrepp kommer att göras också i framtiden. Eller kan Jan Fransson nu garantera att det skydd som finns kommer att sätta stopp för varje ingrepp som kan tänkas i framtiden i våra nationalparker?
Herr talman! Hans Wachtmeister undrade varifrån jag hade fått påståendet att moderaterna vill göra inskränkningar i allemansrätten.

Både Hans Wachtmeister och jag vet att man med hjälp av naturvårdslagen också kan göra inskränkningar i allemansrätten för allmänheten, om värdefulla naturmiljöer hotas av exempelvis förslitning. Jag förstår att Lars Ernestam inte är särskilt förtjust över att jag gör återblickar. De borgerliga partierna har inte så mycket att yvas över från sina sex år i regeringsställning när det gäller miljövården. Jag skall erkänna att det gjordes ansatser under den korta folkpartistiska regeringsperioden, men man nådde inte särskilt långt. Den socialdemokratiska regeringen fullföljer nu vad den dåvarande regeringen inte mäktade. Lars Ernestam säger vidare att det inte räcker med vackra ord. Menar verkligen Lars Ernestam och folkpartiet på allvar att riksdagen skall fatta stora och viktiga beslut om våra fjällområden innan naturvårdsverket har presenterat den fjällutredning som nu har pågått under åtskilliga år? Utredningen kommer också att omfatta en översiktlig plan över hur våra fjällregioner skall skyddas. Det kan inte vara Lars Ernestams och folkpartiets mening att riksdagen skall hantera frågan på det sättet. Självfallet kan ingen, och således varken John Andersson eller jag, ställa några garantier för framtiden. Men jag litar på att ett enhälligt riksdagsbeslut står sig lika bra som en formell hantering i form av ett grundlagsskydd.
Herr talman! Jag är inte på något sätt rädd för att tala om vad som har hänt under gångna år. Vad som emellertid förvånar mig är att socialdemokraterna har så svårt att förklara sin egen politik, att de gång på gång måste hänvisa till vad som skedde tidigare. Då det gäller den aktuella frågan så redovisade jag i mitt anförande att detta initiativ togs under den borgerliga regeringstiden. Jag fick vidare frågan om riksdagen skall göra uttalanden under pågående utredning. Ja, ibland måste den göra det, t.ex. när hotet mot fjällskogarna är så akut som det är i dag. Jag fick inget svar på min fråga om socialdemokraternas inställning till vården av våra nationalparker. Motioner i detta ämne har återkommit under en följd av år.

Herr talman! Studera vad som egentligen hände under de sex borgerliga regeringsåren på miljövårdens område! De borgerliga partierna har, som jag sade tidigare, inte särskilt mycket att yvas över. Det var stagnation och motvind för miljövården under dessa år. Nu får den socialdemokratiska regeringen återuppta det reformarbete som var så framgångsrikt fram till år 1976. Lars Ernestam har själv tidigare i debatten nämnt att flera intressanta propositioner i ämnet är på gång.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om behovet av ett väl fungerande strandskydd. Däremot tycker jag, efter att ha åhört Jan Franssons inlägg här, att det verkar vara delade meningar i den principiella frågan om samhällets ställning och styrning kontra enskilt ägande och frihet för enskilda att planera och utveckla sina liv. Den frihetsdiskussion som statsrådet Ingvar Carlsson försökte starta tycks inte ha trängt ut ens i det egna partiet. Det finns, herr talman, stora områden i landet, främst i inlandsområdena, där inte någon konflikt föreligger mellan det rörliga friluftslivet och bebyggelsen. Därför ifrågasätter moderata samlingspartiet om det varit rationellt att göra strandskyddet generellt och att överlåta åt länsstyrelserna att medge dispens för vissa områden. De tidigare reglerna, som innebar att länsstyrelserna förordnade om strandskydd inom de områden där detta ansågs erforderligt, var betydligt smidigare och mindre byråkratiska än de nuvarande. Vi bör därför återgå till tidigare gällande regler, och riksdagen bör hos regeringen begära förslag om ändring i naturvårdslagens bestämmelser om strandskydd. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Det är inte första gången som utskott och kammare behandlar nu aktuell motion om utarrenderingen av jaktmark, och det kommer inte heller att bli den sista gången, det kan jag på stående fot högtidligen lova. Jag kommer nämligen att ständigt återkomma i den här frågan, tills den har fått en acceptabel lösning. Jag vill också inledningsvis, för att undanröja eventuella missförstånd, deklarera att visst finns det markägare, bl.a. skogsbolag, som insett värdet av att den lokala befolkningen samt anställda fått möjlighet att utöva jakt på rimliga villkor. Därför skall ingen skugga falla på dessa markägare. Tyvärr är verkligheten på många håll en annan. De ekonomiska intressena gör sig alltmer gällande i den svenska jakten, till nackdel för både viltet och jägarna. Det finns markägare som vill, eller som förleds till att vilja, utnyttja den fina viltkonjunkturen i Sverige mer för sin egen vinning än för jaktens huvudsyfte. Skall spekulationsintressen få tränga undan seriösa jägare från jaktmarker som de innehaft i många årtionden och som de med stor möda och stora uppoffringar sökt vårda på bästa sätt? Ja, detta kommer att bli allt vanligare, om den nuvarande utvecklingen får fortsätta. Man behöver inte söka med ljus och lykta för att hitta exempel på den oroande utvecklingen. I årets första nummer av Svensk Jakt finns en artikel med rubriken Jakten i vår Herres hage. Det är ett exempel från nordvästra Värmland, nämligen Långsjöhöjdens jaktvårdsområde, som omfattar drygt 3 000 hektar skogsmark. Följande vill jag citera direkt ur artikeln: ”Lejonparten av marken ägs av Fryksände församling. Torsby kommun äger 98 hektar, resten av marken ägs av tio små markägare. En av dem är Arvid Olsson. Han har jagat älg på marken sedan 1953. Det har varit en billig jakt. På senare år har också älgtillgången varit god. Men till höstens älgjakt blev Arvid och hans jaktkamrater av med större delen av sin jaktmark. Fryksände församling krävde att få dela jaktvårdsområdet i två sektioner — en östlig och en västlig. I en annons i Nya Wermlandstidningen bjöds jakten på den östliga sektionen ut på anbud. Det högsta anbudet kom från Tomas Ödman, gästgivare i Vägsjöfors. 53 000 kronor inklusive moms var han beredd att betala. Och därmed fick han jakträtten på 1 800 hektar mark och rätten att skjuta 16 älgar.” Av artikeln framgår också att jägarna genom mångårig jaktvård åstadkommit en bra älgstam; nu ställs de utanför. På det här området har man också en troféavgift som saknar motstycke. För varje tagg över åtta tar nämligen markägaren ut en troféavgift motsvarande 1 000 kr. per tagg. Den som skjuter en 24-taggare blir i samma ögonblick skyldig Fryksände kyrka 16 000 kr. Det här är ytterligare ett bevis på det riktiga i ett av motionens krav, nämligen att anbudsförfarande vid utarrendering av jakt bör förbjudas. En annan avart som tycks öka alltmer är förskottsbetalning av tilldelad avskjutning. Hur ett sådant förfaringssätt, att i förskott ta betalt per djur, är förenligt med en god viltvård är svårt att förstå. Att i förskott ta betalt för djuren är i många avseenden ett stort problem. Det fick jag verkligen erfara när jag hade tillfälle att närvara vid jaktvårdskretsens möte under helguppehållet. Kretsen, som omsluter hela kommunen, behandlade avskjutningen vid höstens jakt. Företagna flyginventeringar visade att det var nödvändigt med en större avskjutning för att en acceptabel vinterstam skulle ernås. Nu är det ju på det sättet, att även inom en begränsad del av landet som en kommun utgör varierar älgstammens storlek mellan olika områden och mellan olika år. Det fanns ett förslag om en väl tilltagen tilldelning, och att det då skulle ankomma på de olika jaktlagen att lokalt bedöma hur stor del av tilldelningen som skulle utnyttjas. Detta visade sig inte vara gångbart när ett skogsbolag tar ut fällningsavgiften i förskott och domänverket tar ut en del av avgiften i förskott. Följden skulle för en del av jaktlagen bli att man tvingades betala för älgar som inte kan skjutas eller också att man helt förstör älgstammen, som tydligen har skett på en del håll. På ett område i Västerbotten — ett område som haft en mycket bra älgstam — kunde man nu vid höstens inventering konstatera att det inte fanns en enda älg på området, fastän området är 3 000 hektar stort. Enligt min och många andras mening måste den här påtalade oroande utvecklingen stoppas. Det är mycket märkligt att jaktoch viltvårdsberedningen anser domänverkets system vara lämpligt. Där tillämpas ju en grundavgift för varje tilldelat djur, sedan en fällningsavgift och därtill en troféavgift. Dessutom kan tilläggas att man varit prisledande på detta område. Utskottsmajoriteten är mycket kallsinnig till att åtgärder vidtas och hänvisar till jaktoch viltvårdsberedningen, vilken i sin tur avvisar tanken på någon form av allmän priskontroll i fråga om jakträttsupplåtelser. Beredningen anser att en åtgärd som bör prövas är att via jägarorganisationerna söka få till stånd en allmän tillämpning av ett standardiserat prissättningssystem. Som ett svar på dessa tankegångar vill jag citera vad Bengt Noreklint, Värmlands läns jaktvårdsförbund, säger angående den jakt i vår Herres hage som jag inledningsvis nämnde. Han säger: ”Det är inte mycket vi kan göra mot den här utvecklingen. Det finns fler jägare än det finns marker för och det finns alltid de som är beredda att betala vad som helst — särskilt om vi öppnar jakten för jägare på kontinenten.” Herr talman! Helt klart är att prisutvecklingen på jaktens område och de ekonomiska intressen som där gör sig gällande inte står i överensstämmelse med en riktig viltvård och jaktens huvudsyfte. Därför är det nödvändigt att åtgärder vidtas, om möjlighet skall ges att leva upp till de målsättningar som anges i jaktlagen. Jag vill därför yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Eftersom riksdagsordningen inte medger att man avger sitt anförande i skriftlig form, nödgas jag be kammaren om ursäkt för att ni måste höra på min ”solklara” stämma ett litet tag till. Den socialdemokratiska riksdagsmannen Arthur Sköldin hävdade ofta — som kanske ännu några av denna kammares ledamöter kommer ihåg — att jakten inte borde behöva tyngas av en massa jakttider och detaljerade jaktstadgor, eftersom varje jägare skulle ha sådan utbildning och sådan ansvarskänsla att regleringar helt enkelt vore onödiga. Han var emellertid realist nog att förstå att vägen till detta Utopia vore så knagglig att den knappast torde kunna leda oss till målet. Vi finge därför, menade han, finna oss i en hel del bestämmelser, men vi måste ge akt på att dessa då blev regler, skrivna av jägare för jägare; byråkrater måste hållas kort. Vi måste, som Sköldins efterträdare som ordförande i Svenska jägareförbundet Fritiof Boo uttryckte det, sätta älgstängsel kring kanslihuset, eftersom de som befolkade denna institution bara i undantagsfall och mera slumpvis begrep någonting om jaktens problem. Vi har som bekant haft en jaktoch viltvårdsberedning, som belyst en stor del av jaktens problem. Vi vet ännu inte hur den proposition kommer att se ut som blir följden av utredningen, men det är inte för sent att via protokollet från dagens debatt skicka propositionsförfattarna några ord med på vägen. I en moderat motion har problemen vid älgjakt längs allmän väg tagits upp. Dessa är, såvitt jag kan se, typfall för sådana frågor som måste lösas av jägarorganisationerna själva, med utgångspunkt i just vad jag inledningsvis anförde om jägarens ansvar. Att i lagtext fastställa bestämmelser om skjutfält, förbjudna skjutriktningar osv. torde vara helt otänkbart och omöjligt. I motionen efterlyses också särskilda skyltar med varning för pågående älgjakt. Det må vara riktigt att sådana skyltar inte finns i den av trafiksäkerhetsverket godkända floran, men om kammarens ledamöter i älgjaktstider styr sina steg söderut, exempelvis till Kronobergs län, får de se gott om skyltar med just denna innebörd att älgjakt pågår, skyltar som efter varje drev flyttas till nya, aktuella platser. Smålandsjägarna har alltså i detta avseende visat så gott omdöme, att några bestämmelser utöver vad jaktoch viltvårdsberedningen föreslagit knappast torde behövas. Det hela är som sagt en angelägenhet för jägarorganisationerna själva. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i detta avseende. Vad så beträffar jakten på sädgås har Sven Munke yrkat på förbud mot att därvid använda hagelammunition, under hänvisning till den enligt hans mening oacceptabelt höga skadskjutningsfrekvensen som följer med den sortens jakt. Jag håller i detta avseende helt med Sven Munke; det är alldeles för många skadskjutningar — om det är beroende på att jägarna på grund av fåglarnas storlek bedömer hastighet och/eller avstånd fel må vara osagt. Jakten med lämpliga kulvapen har en klar fördel: antingen skjuter man träff, och då ligger fågeln där, eller också skjuter man bom, och då står jägaren där med snopen min. Skadskjutningar med kulammunition förekommer helt enkelt inte när det gäller gäss. Vi måste emellertid beakta flera faktorer i detta fall. Gåsjakten utövas mestadels i flack och öppen terräng med dåliga kulfång, och något annat alternativ till hagel än kula torde inte finnas, med allt vad därmed följer av risker. Det finns utmärkta kulvapen härför, t.ex. Sako 7 x 33, en finsk bössa med ganska brant kulbana och alltså väl lämpad för jakt just i sådan här öppen terräng. Men med den verklighetsfrämmande inställning som präglar rikspolisstyrelsens och i någon mån också lagutskottets handläggning av vapenfrågor torde den gåsjägare som vill skaffa sig ett sådant vapen tvingas göra sig av med ett annat bra allroundvapen — så verkar tyvärr en ”fullbelagd” vapengarderob. Och gåsjägaren står där utan möjlighet att genom jakt kompensera sig åtminstone delvis för vintergässens betningsskador. Vet vi f. ö. om det är svenska jägare som vållat de konstaterade skadorna? Mig veterligt finns ingen utredning som klart binder oss vid det brottet. Med andra ord: Alltför många frågor är än så länge obesvarade för att ligga till grund för ett beslut. Jag yrkar därför bifall till utskottets yrkande beträffande p. 2. Jag sympatiserar till stora delar med Paul Lestanders reservation om markupplåtelser men yrkar ändå avslag på den och bifall till utskottets förslag i p. 3. Vad Paul Lestander säger om anbudsförfarandets prisupptrissande egenskaper är bara alltför sant. Det är vardagsmat för oss i södra Sverige att läsa hur pastorat och andra inrättningar i annonser agnar krokarna med grannskap till det eller det godset, där greven alltid har skött jakten så bra att vilttillgången även på småmarkerna intill är påfallande god. Nu har Paul Lestander kanske inte så stor erfarenhet av grevar, för de lär ju ha tagit slut uppe i Norrbotten och Västerbotten, norr om lapplinan, men jag tror att vi i sakfrågan är ganska överens. Orsaken till att jag ändå inte gått med honom ligger i att prisbildningsmekanismen inte alltid är av ondo, även om jag erkänner att mina bedömningar kan vara motstridiga. Ett jaktlag, som genom ett skyhögt anbud skaffat sig jaktmarker, vill kanske ta skadan igen genom att skjuta praktiskt taget allt som rör sig. Ett annat jaktlag tar genom det höga arrendet initiativet till en intensiv jaktvård, som kommer hela bygden till godo. I ett sådant läge bör vi vara försiktiga och följa utskottets linje i p. 3, till vilken härmed yrkas bifall. I punkterna 4 och 5 nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det behövs inga kommentarer till vad som framgår av betänkandet i dessa punkter. Vad slutligen beträffar skydd mot utrotningshotade djurarter finns det anledning att understryka vikten av att gällande lagar verkligen tillämpas. Hittills förefaller det nästan som om våra myndigheter inte tagit den olagliga djurfångstverksamheten på allvar. Har man lyckats gripa någon av dessa kommersiella naturvandaler blir straffet nästan löjeväckande lågt. Skellefteåfallet förra året var närmast groteskt. Exemplet med biologiläraren från Västtyskland, som älskade näktergalar så högt att han for över till Sverige för att i specialbyggd bil transportera fångsten till sitt hemland med dess höga priser på sådana fåglar är inte mycket bättre än Skellefteåfallet. Fångstredskapen finns säkerligen kvar, marodörernas kontaktnät i Sverige finns också kvar. På kontinenten får fågelfångarna snart väl betalt. Vad man kan få betala i böter, efter den nedsättning av böterna som man lyckas utverka på svenskt håll genom att hänvisa till sitt ekonomiska läge, tar man snart igen i hemlandet. På kontinenten närmast skrattar man åt de dumma svenskarna, som är så snälla när det gäller de här sakerna. Men om en svensk medborgare vill sälja farfars fars gamla malätna kungsörn från den tid då det var berömvärt att nedlägga en sådan, då är det stopp. Sannerligen, herr talman, kan det behövas en mycket snar översyn av lagen eller en omarbetad lag i detta avseende. Eftersom vi i utskottet funnit att en sådan är på god väg, yrkas bifall till p. 6 i betänkandet. Och må det till allra sist vara tillåtet att hoppas att den lagen inte får sådana stötande utväxter som vårt lands främste konservator Tore Hansson i Dagens Nyheter i lördags fruktade.

Herr talman! Jag vill fatta mig helt kort och peka på ett initiativ som utskottet tar i detta betänkande när det gäller upplåtelse av jakträtt inom jaktvårdsområde. Utskottet föreslår att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag till ändring i lagen om jaktvårdsområde. Det är en liten men utomordentligt betydelsefull ändring som vi tar upp. Bakgrunden är att regeringsrätten under år 1982 har meddelat ett antal domar som innebär att fastighetsägare inom ett jaktvårdsområde får upplåta sin jakträtt till annan person, oberoende av hur stort eller litet område som omfattas av överlåtelsen och oberoende av om markägaren själv utövat sin jakträtt eller inte. Nyttjanderättsinnehavaren får sedan utöva jakt inom hela jaktvårdsområdet, oavsett hur litet område som vederbörande delägare har. Bestämmelserna om upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom ett jaktvårdsområde återfinns numera i 10 § lagen om jaktvårdsområde. Denna lag trädde i kraft den 1 januari 1981. Tillstånd får vägras endast om upplåtelsen eller överlåtelsen kan anses olämplig med hänsyn till jaktvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet för medlemmarna. Före den här lagens ikraftträdande gällde beträffande jaktvårdsområde vissa regler i jaktlagen, som föreskrev att fastighetsägare som deltog i jaktvårdsområde kunde förvägras att upplåta sin jakträtt endast om upplåtelsen befanns olämplig med hänsyn till jaktvården eller var till avsevärt men för övriga fastighetsägare. Denna bestämmelse motsvaras således till sin sakliga innebörd av 10 § i den nya lagen om jaktvårdsområden. I förarbetena till den lag som nu gäller beträffande jaktvårdsområde förs det också ett resonemang om att den nya lagen inte skulle innebära någon ändring av tidigare praxis. Nu är det emellertid som det är. Regeringsrätten har i sina domar slagit fast en rättstillämpning som innebär att varje fastighetsägare i ett jaktvårdsområde anses ha rätt att genom upplåtelse av sin jakträtt sätta en annan person i sitt ställe. Inom de områden av landet där en stor del av jaktmarken är organiserad i jaktvårdsområden hyser man mycket stor oro för att det kan ske en uppsplittring av befintliga jaktvårdsområden och naturligtvis också för att bildandet av nya sådana områden försvåras. Därför är det en välkommen beställning som utskottet här gör. Utskottet passar också på att slå fast att den samverkan över ägogränserna som sker inom jaktvårdsområdena är av stor betydelse för en ändamålsenlig jaktoch viltvård. Det är således angeläget att regelsystemet utformas så att denna verksamhet främjas, och detta är orsaken till att utskottet föreslår en lagändring. Detta är, John Andersson, också ett led i strävandena att stävja en osund prisutveckling. Det är helt orimligt att den som äger några hektar mark kan arrendera ut jakträtten för kanske tusentals kronor och därmed medge den som arrenderar jakträtten att jaga inom ett område på kanske 10 000 hektar. Det är, som sagt, ett orimligt förhållande. Det är bra att utskottet är enigt om att nu beställa en lagändring. Sedan tycker jag att det är glädjande att det finns en överensstämmelse i uppfattningarna över partigränserna när det gäller jaktfrågorna — alltifrån John Andersson på vpk-kanten till Hans Wachtmeister på moderat-kanten. Om jag hamnar någonstans i mitten så kan jag bara säga att också jag står bakom det som tidigare har sagts här i kammaren i denna fråga. Vi är överens om att den prisutveckling som skett på jaktarrenden är oroväckande. Den kan innebära — har kanske redan på vissa håll börjat innebära — att det är de som har pengar som kan ägna sig åt denna fina form av verksamhet. Men jag tycker att vi skall vänta med diskussionen om det tills vi får ett förslag från regeringen, baserat på jaktoch viltvårdsberedningens förslag. I dess betänkande finns en del förslag som det är anledning att pröva. Själv har jag också varit inne på att det kan bli nödvändigt med en prisreglering. Eftersom jag också haft möjligheter att penetrera saken i jaktoch viltvårdsberedningen måste jag säga att det förefaller oerhört svårt att hitta ett prisregleringssystem som inte skulle fordra en sådan byråkratisk apparat att det kostar mer än det smakar. Själv har jag inga lösningar av problemet hur man skulle kontrollera att prisregleringen verkligen efterlevdes. Det är möjligt att John Andersson har lösningen på det. I så fall är jag också beredd att ställa upp. Men jag ser i dag inga möjligheter. Jag har själv tidigare motionerat i den här frågan i riksdagen, men man måste inse att det här är oerhört svårt och kanske inte mödan värt. Men det finns en del andra förslag som är värda att prövas. Till den diskussionen får vi alltså återkomma. Med det här, herr talman, yrkar jag avslag på vpk-reservationen och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I tider när folk reser till månen borde det väl inte vara alldeles omöjligt att få till stånd åtgärder mot de missförhållanden på jaktens område som jag nu under några år har påtalat. Det är ju bra att Jan Fransson har börjat fundera över införande av något slags prisreglering. Om jag inte har en slutlig lösning på problemet, har jag ändå några funderingar om hur man skulle kunna konstruera ett system. Jag tror inte att man kan förutsätta ett fixt och färdigt system på det här området. Det blir kanske nödvändigt att pröva sig fram. Men vad som är nödvändigt är att man verkligen sätter i gång och gör något, innan det är för sent. Jag vill återigen knyta an till artikeln med rubriken Jakten i vår Herres hage. Utskottet har hänvisat till beredningen, och beredningen avvisar tanken på någon form av allmän priskontroll. Den tycker att man bör lösa problemet via jägarorganisationerna. Beredningen förutsätter att de skulle ha möjligheter att göra något. Jag får då återigen hänvisa till vad representanten för jaktvårdsförbundet i Värmland säger. Han säger: Vi kan inget göra. Markägaren bestämmer över sin mark, eftersom jakträtten följer markägandet. Arvid Olsson, som blev av med 1 800 hektar i höstas, befarar enligt tidningsartikeln att det inte kommer att stanna vid det. Det framgår av artikeln att det har kommit vissa signaler som tyder på att man 1987 kanske kommer att tappa de återstående 1 200 hektaren — då löper avtalet om jaktvårdsområdet ut. Arvid Olsson säger i artikeln: Vi har redan fått signaler om att Fryksände församling då helt tänker dra sig ur jaktsamarbetet. Det har man möjlighet till enligt gällande lag för jaktvårdsområden.

Herr talman! Jag skall tala litet om skadskjutning av gäss. Skadskjutningen av gäss är den största jaktliga skandal som vi f.n. har i vårt land. Under en enda jaktsäsong skadskjuts uppskattningsvis 6 000 gäss, utöver de 3 000 som dödas och blir kvar på platsen. Detta upprepas år efter år. Tillsammans med jägarna i andra länder där vår gåspopulation också vistas bidrar de svenska jägarna på detta sätt till att två tredjedelar av sädgässen — eller i siffror minst 40 000 av de totalt ca 60 000 sädgässen — inom denna population bär hagel i kroppen. Detta är, herr talman, oacceptabelt och uppseendeväckande, inte bara från jaktetisk synpunkt. Det är också en svårförståelig handlingsbrist från ansvariga myndigheters sida när det gäller att komma till rätta med missförhållandena. Vad kan man då göra? Jo, man kan helt enkelt förbjuda hagelbössan vid gåsjakten. Det vapnet hör helt enkelt inte hemma där. Utskottet hänvisar till att naturvårdsverket på nytt skall utröna hagelförekomsten i våra vilda gåsarter. Enligt uppgift skall man med kula skjuta 400 gäss som skall undersökas — detta trots att man redan tidigare gjort sådana undersökningar och det därvid har visat sig att två av tre sädgäss har hagel i kroppen från tidigare skadskjutningar. De kan ha skett här i landet, men de kan naturligtvis också ha skett i Finland — det gör det ju inte trevligare. Redan 1969 slogs det larm om skadskjutningarnas omfattning när det gäller de vilda gåsarterna. Det aktualiserades på nytt då Skånes ornitologiska förening i december 1975 hos naturvårdsverket tog upp ett flertal problem kring gäss och gåsjakt. Ett av problemen var just skadskjutningarna, om vilka föreningen skrev: En av grundförutsättningarna för att jakt skall få bedrivas är att det jagade djuret inte utsätts för onödigt lidande. Det vore högst intressant att få denna fråga prövad på den skånska gåsjakten. Var går gränsen för en acceptabel skadskjutningsfrekvens? Kan man med bibehållande av kravet på undvikande av onödigt lidande godta att 10, 20 eller kanske 50 76 av populationen efter jakten har hagel i kroppen? — I verkligheten berättar svenska och utländska undersökningar om 75 960 skadade fåglar. Skånes ornitologiska förening anförde i december 1977 att enigheten i sakfrågan — att en hög skadskjutningsfrekvens är oacceptabel — borde leda till omedelbara åtgärder, nämligen förbud mot hageljakt på gäss redan fr.o.m. hösten 1978. Så går det emellertid som bekant inte till i vårt land. Det måste utredas först, och det är väl inget fel i och för sig. Men för varje gång som det här beslutet fördröjs skadskjuts ytterligare 6 000 gäss per år. Det har begärts förbud mot jakt med hagelgevär också från naturvårdsverkets sida, men något förbud har inte kunnat genomföras. I skrivelse till regeringen hemställer Sveriges ornitologiska förening om förbud mot hageljakt på gäss hösten 1980. Men regeringen fann ingen anledning att vidta någon åtgärd utan vidarebefordrade skrivelsen till den sittande jaktoch viltvårdsberedningen. Vid förfrågan hos denna utredning svarades det att det var gott om tid att vidta åtgärder till 1981 års jakt. Några sådana åtgärder vidtogs inte, med följd att ytterligare 6 000 gäss skadsköts det jaktåret. I min motion 1982/83:642 framställde jag krav på förbud mot gåsjakt med hagelvapen. Utskottet avstyrker motionen under hänvisning till att det från den 1 juli 1983 föreskrivits att man vid jakt efter änder och gäss med slätborrade skjutvapen inte får använda ammunition innehållande hagel vars diameter är över 2,75 millimeter. Tidigare fick man använda större hagel, upp till 4 millimeter. Nu skall man göra nya undersökningar för att utröna om en övergång till mindre hagelstorlek kommer att minska skadskjutningen. Min uppfattning som gammal jägare är att skadefrekvensen bara ökar i stället för att minska. Herr talman! Jag är väl medveten om att när ett utskott är enhälligt, är det meningslöst att ställa särskilda yrkanden mot utskottets hemställan. Jag vidhåller emellertid min uppfattning att såväl beslutsfattare som ansvariga myndigheter i den här frågan har drabbats av en handlingsförlamning. Jag har också sedan motionen väcktes varit i kontakt med forskare och jägare, vilka så gott som samtliga anser att hageljakt på gäss är grovt djurplågeri och borde förbjudas. Lantbruksstyrelsen har f. ö. förordat att alla åtgärder som kan humanisera jakten snarast borde vidtas. Jag kan bara instämma i detta. Men under tiden fortsätter gåsjakten på ett sätt som gör den till den största jaktliga skandal som vi f.n. har i vårt land.
Herr talman! Jag vill säga till herr Munke att jag i mitt anförande har framhållit, precis som herr Munke, att skadskjutningsfrekvensen inte är tolerabel. Men som läget är i dag på vapenmarknaden kommer ett förbud mot hagel att för många jägare innebära förbud mot gåsjakt över huvud taget, eftersom vapenförordningen tillämpas på det stelbenta sätt som jag beskrev. Vi bör alltså först och främst få till stånd en ändring i vapenförordningen som gör att den kan tillämpas litet mera efter praktikens krav. Får vi det, kan vi därefter diskutera förbud mot hagelammunition. Jag instämmer i vad herr Munke sade om jaktmetoden — den är inte acceptabel.

Herr talman! I motion 1982/83:483 påpekas riskerna med älgjakt vid allmän väg från uppsatt jakttorn. Jordbruksutskottet har avstyrkt motionen. Tutskottets motivering nämns inte med ett enda ord något om jakttornen som finns uppförda vid vägarna, vilket förvånar oss motionärer mycket. Motionen har uppmärksammats i jaktlagen och lett till att ett stort antal jakttorn rivits. Det är vår förhoppning att ännu fler jägare skall inse risken av jakt från jakttorn vid allmän väg och att det på sikt innebär att de helt försvinner. Herr talman! Vi anser att vi med den uppmärksamhet som motionen fått i bl.a. jägarkretsar, trots utskottets ställningstagande, har uppnått vårt syfte och har därför inget yrkande.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 16 behandlas en motion av Erik Hovhammar m.fl. med förslag som kan innebära värdefulla besparingar på det konsumentpolitiska området. I motionen föreslås en sammanläggning av statens prisoch kartellnämnd och konsumentverket. Motionärerna motsätter sig även, i likhet med vad som anförts i en tidigare motion, att det skall finnas en särskild budgetpost för forskning. För att öka intäkterna för konsumentverket och därigenom underlätta besparingar föreslås ökade avgifter. När vi föreslår detta, sker det i avsikt att ge den enskilde konsumenten god service och större frihet att välja bland varor och tjänster samtidigt som vi finner vägar till nödvändiga besparingar. Detta är inte oförenligt. Snarare kan, som vi ser det, en viss inskränkning i myndighetsutövningen, i det här fallet beroende på mindre resurser, ge konsumenten en starkare ställning. Var och en av oss är konsument i den meningen att vi köper och använder varor — kläder, mat, husgeråd, böcker, tidningar och, som vi har hört i dag, fastigheter — eller tjänster och service av olika slag. Konsumentpolitiken berör således oss alla, inte bara då och då i speciella situationer, utan varje dag. Vi får inte glömma bort eller bortse ifrån att konsumentpolitik är ett omfattande begrepp. I detta ryms allt det som vi här beslutar om och som påverkar konkurrens, näringsfrihet, producenters frihet, priser och subventioner, lagstiftning och regleringar. Sist, men inte minst, måste det som vi från moderat håll så många gånger framfört understrykas, nämligen skatternas betydelse för människors konsumtion. Vilken skattepolitik vi för är följaktligen också en konsumentpolitisk fråga. Det går alltså inte att betrakta konsumentpolitik enbart som någonting som bedrivs av konsumentverket inom ett ganska begränsat område. Konsumentpolitik har i stället att göra med hela det ekonomiska system vi har. I en marknadsekonomi sådan som vi moderater vill se den utformad har den enskilda människan — konsumenten — en stark ställning. Vi har en stark tro på och respekt för människors förmåga att själva bestämma vad de behöver av varor och tjänster. Någon myndighet får inte dra upp riktlinjer för vad som skall produceras och erbjudas oss. Som konsumenter behöver vi ha tillgång till information och rådgivning. Under olika perioder i livet och beroende på om vi är storstadsbor eller har slagit ned våra bopålar på landsbygden och kanske också beroende på inom vilka arbetsområden vi är verksamma kan våra behov och önskemål vara olika. Detta är ganska självklart, och information och rådgivning måste därför ta hänsyn till det. Också producenterna måste göra det. Vilka behov och önskemål människor får ha eller inte får ha skall inte beslutas någonstans ovanifrån i en myndighet eller av politiker. Regleringar och prispolitik får inte styra tillverkning, så att vi inte kan finna de varor eller tjänster som vi själva bedömt att vi behöver utan måste nöja oss med något som bara på ett ungefär passar, som inte passar alls eller möjligtvis passar någon annan. Vi måste bevara förutsättningarna för en konsumentstyrd ekonomi. Att företag kan konkurrera med varandra är nödvändigt för att det skall finnas tillgång till de varor som vi på grund av olika behov och önskemål vill ha och för att vi skall kunna skaffa dem till rimligt pris. Vi måste alltså förhindra att fri konkurrens försvåras. Allt detta är samtidigt som det är en klok konsumentpolitik också en förutsättning för en på alla områden väl fungerande marknadsekonomi. Vad vi skall göra är att inom hela det vida område, som konsumentpolitiken i verkligheten omfattar, avstå från att ingripa på sådant sätt att vi försvårar för konsumenterna att välja fritt mot bakgrund av egna önskemål. Kan vi dessutom åstadkomma ett bättre skattesystem, som ger var och en mer pengar i portmonnän att själv bestämma över, har vi på ett påtagligt sätt stärkt konsumentens ställning. Förutom ett orimligt skattetryck finns det mycket som nu inger oro sett från den enskilde konsumentens utgångspunkt. Nya lagar och regler som är hinder för en väl fungerande marknadsekonomi tillkommer ständigt. Man måste vara mycket kritisk till att konsumentverket ser som en viktig uppgift att fastställa riktlinjer. Det kan inte betyda annat än begränsade valmöjligheter och kanske också prishöjningar. Beslutet om införande av löntagarfonder är fattat, och utan tvivel kommer det att betyda att konsumentens frihet inskränks. Det har tydligt sagts från socialdemokratiskt håll att då man nu kan påverka besluten på ett helt annat sätt än tidigare vill man också påverka produktionens inriktning. Urvalet, sortimentet av varor, skall bli mindre. Man menar att det då blir lättare att välja, och att risken för att vilseledas av smarta reklammakare blir mindre. Detta är en inställning som vi moderater inte kan acceptera. Jag tycker att vi alla kan få lov att vänta oss att bli bemötta med respekt och tilltro till vår förmåga att på ett vettigt sätt besluta vad vi skall konsumera och bedöma vad som för oss är det bästa. Från socialdemokratiskt håll anser man också, såvitt jag kan förstå, att det skulle komma fram varor av högre kvalitet, om produktionen inriktade sig mot ett begränsat sortiment, som någon myndighet eller rörelse har bestämt. Jag menar att det resonemanget inte är riktigt. Dåliga varor faller bort därför att människor i längden inte vill ha saker, som inte håller måttet. Om tillverkare kan inrikta sig på ett begränsat sortiment, dvs. färre produkter, kan det naturligtvis bli så, att dessa varor i och för sig kan bli billigare, eftersom de kan tillverkas i större serier. Men i det stora, breda urvalet finns förstås både billigare och dyrare varor. Vem kan f. ö. veta vilken kvalitet och vilket prisläge som är lämpligast för mig vid ett visst tillfälle? Det kan inte någon myndighet eller någon rörelse i världen. Tror den det, har den tagit på sig rollen av förmyndare. Det är mot bakgrund av vad jag här har anfört helt naturligt att vi anser, att konsumentverket inte får vara ett kontrollorgan i samhället. Information och rådgivning är de uppgifter som verket i första hand skall ägna sig åt. Konsumentverkets arbetsområde skall inte utvidgas. Det är t.ex. inte uteslutande av besparingsskäl som vi inte vill ge anslag till forskning. Statens prisoch kartellnämnd har liksom konsumentverket en viktig informationsuppgift. Även om informationsuppgifterna skiljer sig en hel del från varandra bör det ändå vara möjligt att lägga samman SPK och konsumentverket, såsom föreslås i den moderata motionen. Betydelsefulla besparingar skulle kunna göras på det sättet. Under alla omständigheter bör redan nu förberedande samordningsåtgärder kunna vidtas. Moderaterna i näringsutskottet understryker vikten av att alla möjligheter till realistiska besparingar på konsumentverkets område tas till vara. Regeringen bör kunna ge direktiv till verket i den riktningen. Målet för besparingarna måste vara de 1,8 milj.kr. som vi föreslår i motionen, även om vi inser att det kanske inte omedelbart kan uppnås. Fru talman! Jag yrkar således bifall till de moderata reservationer som fogats till utskottets betänkande.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 16 om konsumentverkets organisation och resurser behandlas två yrkanden i den moderata motionen 1983 84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Dessa yrkanden rör dels en sammanslagning av SPK och konsumentverket, dels en nedskärning av anslaget till konsumentverket med 1,8 milj.kr. innevarande budgetår. Exakt samma förslag har tidigare framförts av moderaterna och avslagits av riksdagen. Till näringsutskottets betänkande har fogats två moderata reservationer. Med hänvisning till en del av det som Ulla Voss-Schrader sade på slutet, bl.a. om löntagarfonder, kanske det är värt att påpeka att utskottsmajoriteten i det här fallet består av alla partier utom moderaterna. I reservation nr 1 begärs alltså att regeringen skall lägga fram förslag om sammanslagning av SPK och konsumentverket samt redovisa de besparingar som kan åstadkommas därvidlag. Samma förslag avvisades alltså av riksdagen så sent som på förra riksmötets sista dag, den 3 juni förra året. Riksdagen hänvisade då till att statsmakterna genom en organisationsförändring 1975 har åstadkommit en klar arbetsfördelning mellan SPK och konsumentverket när det gäller prisinformation och till att det även i övrigt råder stor skillnad mellan de båda myndigheternas aktiviteter. Utskottet fann då en sammanslagning orealistisk. Förslaget framstår inte som mer realistiskt i dag, och utskottet avstyrker det därför. I reservation nr 2 konstaterar reservanterna själva att det är omöjligt att göra den besparing på 1,8 milj.kr. som har föreslagits i motionen. Men de vill ändå att riksdagen skall göra ett uttalande av innebörden att konsumentverket trots detta skall göra besparingar under innevarande budgetår. De hänvisar än en gång till de besparingar som de anser att en sammanslagning av SPK och konsumentverket skulle innebära. De anser vidare att konsumentpolitiska kommittén bör få i uppdrag att se till att kostnaderna reduceras på konsumentverkets verksamhetsområde framöver. Redan i våras framfördes alltså dessa besparingsförslag från moderaterna. Näringsutskottet ansåg då att en nedskärning av konsumentverkets resurser vore olycklig. Den vore inte lyckligare i dag. Som framgår av utskottsbetänkandet vill utskottsmajoriteten tvärtom understryka hur väsentligt det är med tillräckliga resurser till konsumentpolitiska insatser när det samhällsekonomiska läget är sådant att många konsumenter utsätts för svåra påfrestningar. Utgångspunkten för vårt ställningstagande nu liksom i våras är förstås att vi är övertygade om att konsumentverket fyller en viktig funktion och att det på ett vettigt sätt förvaltar de resurser som vi mäktar ställa till dess förfogande. Vi vet att konsumentverket för väldigt många människor är ett stöd på en marknad som inte i alla lägen uppför sig så exemplariskt som moderaterna tycks tro. Bland folk i allmänhet uppfattas konsumentverket som ett stöd, som ett serviceorgan som står på konsumenternas sida och hjälper dem till väl grundade, fria egna val. Det är något som vi har all anledning att värna om. Jag tror inte att Ulla Voss-Schrader behöver vara rädd för att den konsumentstyrda ekonomin hotas av konsumentverket. Nr 57 Verket är ju, som jag sade, tvärtom till för att stödja och stärka Onsdagen den konsumenternas ställning. 11 januari 1984 Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till hemställan i näringsutskottets

Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi moderater också menar att konsumentverket har en mycket viktig funktion att fylla — det är vi helt ense med socialdemokraterna om. Konsumentverket skall vara ett stöd för konsumenterna. Men vi vill att det stödet huvudsakligen skall lämnas i form av information och rådgivning, och vi blir litet oroliga när vi uppfattar att konsumentverkets organisation skall utvidgas. Verket får inte styra vare sig producenter eller konsumenter alltför hårt. Vi tror mer på en dialog mellan producenter och konsumenter. Vi skall inte lägga oss i alltför mycket — det reglerar sig mycket bra ändå. Och framför allt: I en tid då vi måste göra besparingar finner vi skäl att också försöka oss på att sammanslå prisoch kartellnämnden och konsumentverket. Som jag sade tidigare är vi medvetna om att informationsuppgifterna skiljer sig rätt mycket, men informationsteknik går ändå att samordna.
Fru talman! Det låter bra att vi skulle vara överens om att värna konsumenternas ställning och konsumentverket. Man kunde kanske tro på det om moderaterna hade gjort som i våras, när man lade fram ett kärvt besparingsförslag, innan det nya budgetåret hade börjat. Då kunde man kanske räkna med att det skulle uppfattas som enbart ett utslag av sparnit. Men när ett besparingsförslag av exakt samma storlek läggs fram när halva budgetåret har gått, då kan man inte räkna med att bli trodd på samma sätt. Då måste det uppfattas mer som en aktion riktad mot konsumentverket än som ett uttryck för allmän besparingsiver. Jag tycker att vi också skall komma ihåg att konsumentverket redan tidigare har utsatts för krav på prutningar. Av den promemoria från konsumentverket som finns med som bilaga till betänkandet framgår att verkets anslag för budgetåren 1981 83 minskade med närmare 5 milj.kr. utöver huvudalternativet. Vi tror alltså inte att det finns möjligheter att göra ytterligare besparingar, om konsumentverket samtidigt skall upprätthålla sin ställning som ett stöd och ett serviceorgan för konsumenterna.
Fru talman! Det är självfallet en besparingsiver från vår sida. Men vi inser helt klart att besparingen på 1,8 milj.kr. inte kan göras omedelbart. Vi har tagit del av konsumentverkets redogörelse för sin ekonomi. Men vi har samtidigt sagt att det bör vara möjligt för regeringen att under löpande period ge verket sådana direktiv att alla möjliga tillfällen till besparingar tillvaratas, så att vi så småningom når upp till summan 1,8 milj.kr.

Fru talman! Med den talarordning som råder får jag inleda denna debatt med anledning av två moderata reservationer, nr 9 och nr 12. Jag vill därför inledningsvis yrka bifall till dessa båda reservationer. Men situationen är den att ett stort antal reservationer föreligger från centerpartiet och från vpk — de flesta gemensamma — berörande centrala avsnitt i det föreliggande lagförslaget. På samtliga de punkterna ansluter sig moderata samlingspartiet till utskottets majoritetsskrivning. Som ledamot av atomlagstiftningskommittén konstaterar jag naturligtvis med tillfredsställelse att kommitténs förslag i stort sett överflyttats till propositionen och tillstyrkts av näringsutskottet. De partipolitiskt färgade motsättningarna i kommittén, som åtminstone till en del kan hänföras till skilda meningar om energifrågan i folkomröstningen, har emellertid närmast skärpts i samband med utskottsbehandlingen. Lagförslaget innebär en förtjänstfull sammansmältning av främst atomenergilagen och användbara delar av villkorslagen. Redan i kommittén rådde enighet om att den olycksaliga formuleringen ”helt säker” inte borde bibehållas, och i det nu föreliggande förslaget talas om en metod för slutlig förvaring som kan godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd. Dessutom krävs ett program för forskningsoch utvecklingsverksamhet beträffande avfallshanteringen, vilket framstår som rimligt och välmotiverat. Under den något upprörda debatten för några år sedan föreföll det som om många trodde att avfallshanteringsfrågan slutligt måste lösas praktiskt taget från den ena dagen till den andra. Beträffande de båda reservationerna från moderat håll kan jag i det här sammanhanget fatta mig relativt kort. Frågan om kärnvärmens eventuella framtid i Sverige har aktualiserats i en vpk-motion. Vi kan för vår del inte biträda majoritetsskrivningen som innebär att detta alternativ för Sveriges del nu förklaras sakna aktualitet. De allvarliga skadeverkningar av fossileldningen som så gott som varje dag blir allt uppenbarare talar enligt vår mening för att bl.a. det alternativ som kärnvärmeverk av typen Secure representerar borde kunna seriöst prövas. I utredningen förelåg en reservation från mig för moderata samlingspartiets räkning som tog sikte på att en ersättningsrätt i lag borde tillerkännas reaktorinnehavare som av andra orsaker än säkerhetsskäl fick sitt tillstånd återkallat. Utredningen hänvisade till att det borde vara tillräckligt om dylika eventuella framtida ersättningsanspråk avgjordes enligt vanliga skadeståndsrättsliga principer och grundsatser. Det talades i utredningen i välvilliga ordalag om att billighet borde råda. Bakgrunden, vilket antyds i reservationen och även i övrigt, till den ståndpunkt som intogs på den här inte så stora men i praktiken kanske alls icke betydelselösa punkten var den olikartade behandling som staten tidigare utsatt Forsmarksbolaget för jämfört med Oskarshamnsverket när det gällde ersättningen för förseningskostnaderna. De berodde på helt andra saker än säkerhetsöverväganden. Det gynnande av det statligt dominerade Forsmarksbolaget som skedde och det missgynnande av det privat-kommunalt ägda Oskarshamnsverket, som i samband därmed också tog form, framstår som klart otillfredsställande. Det bör i görligaste mån — mutatis mutandis, som det heter — tillses att ett upprepande i framtiden görs praktiskt taget omöjligt. I denna fråga förelåg f. ö. en betydande förståelse från socialdemokratiskt håll för den ståndpunkt som förfäktades från några enstaka riksdagsledamöter på den dåvarande regeringssidan. Jag måste med beklagande konstatera att regeringen nu i sin proposition i praktiken avstår från att ta någon utpräglad ställning i frågan. Och utskottet åberopar lagrådet, som närmast passar, utan att i sak i det här sammanhanget diskutera de bakomliggande motiven för yrkandet. Fru talman! Jag avstår från att ta upp de större och kontroversiella frågorna om eventuellt förbud mot upparbetning, om lagfäst begränsning av antalet reaktorer etc. Det lär bli utrymme för diskussion om de punkterna litet senare under den här debatten. Vi kan från vårt håll givetvis inte biträda det ursprungligen kommunistiska yrkandet om avslag på hela lagförslaget, till vilket centern av någon anledning har anslutit sig. Jag har förstått att detta inte är avsett att bli en allmän energipolitisk debatt, även om energipolitiska frågor ligger ganska nära till. Jag kan därför inte finna det motiverat att gå in i detalj på frågorna, men jag vill inte underlåta att påpeka att det ändå framstår som ett rent demonstrationsyrkande att begära att F3 och O3 inte skall fullföljas — ett yrkande som i varje fall det särskilda uttalandet från centern andas stor förståelse för. Det bör ändå till kammarens protokoll antecknas att en dylik manöver, i det läge som nu föreligger, skulle kosta över 10 miljarder kronor per reaktor. Det är en fullständigt meningslös åtgärd ur alla synpunkter och samhällsekonomiskt helt oförsvarlig. Det är beklagligt att konkurrensen mellan vpk och centern om de glesnande skarorna bakom Linje 3 leder till fortsatt demonstrationspolitik på energiområdet. Med dessa korta kommentarer på detta stadium av debatten, ber jag, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 9 och 12.